Herr talman! Jag kan konstatera, att om Sverige blir invalt i säkerhetsrådet sker det trots Pierre Schoris inlägg här i kammaren i dag. Jag tillbringade en vecka i New York under generalförsamlingens generaldebatt och träffade såväl generalsekreteraren som en serie utrikesministrar, med vilka jag hade samtal. Jag kan rapportera att Sveriges ställning i FN är god. Herr talman! Världen genomgår för närvarande dramatiska förändringar och står inför stora, delvis nya utmaningar. Men låt oss inte tillåta att den optimism som väcktes av frihetens revolution i öst vänds till en ny pessimism på grund av dagens problem. Trots bakslag och inrotade svårigheter håller vi på att bygga upp en ny ordning i världen, såsom FN Trots ekonomisk turbulens i Västeuropa och politiska konflikter i Östeuropa håller vi på att bygga upp en ny europeisk samarbetsstruktur, som vilar på gemensamma värderingar. Gemensam säkerhet har nu blivit möjlig sedan den kommunistiska mardrömmen förflyktigats. Utvecklingen mot fred och välstånd går på sina håll frustrerande långsamt, men för första gången sedan andra världskriget har Europas och världens folk en gemensam färdriktning. En internationell samsyn håller på att utvecklas kring principerna om demokrati och fri marknadsekonomi som förutsättningar för folkens välgång. Ett annat skäl till optimism är att erfarenheten visat att inga nationer är dömda till att fastna i en evig cykel av fattigdom, underutveckling och politiskt våld. Åtskilliga u-länder har genomgått en anmärkningsvärd utveckling från absolut fattigdom till relativt välstånd under en mycket kort tid. Denna utveckling har möjliggjorts genom ett starkt ökat utbyte med omvärlden. Vi har efter öst--väst-konfrontationens upphörande sett en väsentlig ökning av det internationella och regionala samarbetet. Om de regionala samarbetsmöjligheterna tillvaratas på rätt sätt blir regionens samverkan byggstenar i en global integration. Trenden går mot en öppnare värld, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Detta är också huvudfåran i den europeiska utvecklingen. Trots på sina håll svårlösta problem ser vi att såväl Väst som Östeuropa har en gemensam färdriktning. I Västeuropa rör svårigheterna mera frågan om takten i den ekonomiska och politiska integrationen än ett ifrågasättande av det samarbete som gradvis utvecklats sedan andra världskriget. Jag tror inte att någon kan vända tillbaka denna utveckling av allt närmare samverkan, även om det finns nationalistiska nostalgiker som skulle vilja avskärma vad de ser som sin nations eller grupps exklusiva intressen. Alla Västeuropas nationer är numera europeiserade i den bemärkelsen att vi vid sidan av vår regionala och nationella identitet har utvecklat en tredje, övergripande identitet av gemensamma intressen och gemensamma förhoppningar. För svensk del har vi hittills gjort det inom Europarådet, EFTA och ESK. Vi önskar nu fullt ut delta i det europeiska samarbetets kärna, Europeiska gemenskapen. Kanske man kan tala om en gemensam konsumentrevolution i Europa som inte bara rör ekonomi och politik utan också kultur och kommunikation. Det är just detta som är problemet i Östeuropa i dag. På grund av det ekonomiska och politiska arvet efter kommunismen har man där ännu inte kunnat etablera en europeisk tredje identitet utöver den nationella och regionala. På många håll har man emellertid gjort stora framsteg vad gäller att skapa en livskraftig ekonomi och politisk demokrati. Polen, Ungern och Tjeckoslovakien är snart redo att fullt ut inträda i den europeiska gemenskapen. Trots omställningens svårighetsgrad har de fria marknadsmekanismerna börjat fungera. IMF spår en tillväxt nästa år av i genomsnitt 2 % av reformekonomierna i Öst och Centraleuropa. I Västeuropa har vi ett stort och ofrånkomligt ansvar för att underlätta reformverksamheten i öst, både genom bistånd och genom ett öppet utbyte. För svensk del tar vi huvudsakligen detta ansvar i Baltikum, där också de ekonomiska reformerna skjutit fart.

I dessa reformländer kan man tala om en växande europeisk integration och växande europeisk identitet. På vissa andra håll har emellertid nationalistiska strömningar tagit överhanden. När nationalismen hävdas med våld, som i det före detta Jugoslavien, får den inte bara lokalt förödande konsekvenser utan blir också en påfrestning för hela det europeiska samarbetssystemet. ESK och EG har inte med politiska medel kunnat stävja inbördeskriget i Jugoslavien. Det europeiska samarbetssystemet har emellertid fungerat i så måtto att stormakterna inte dragits in i konflikten som någon parts beskyddare, som i tidigare europeisk historia. För svensk del har vi från början stött ESK:s och EG:s fredsansträngningar på Svenskar är verksamma som observatörer inom Unprofor och svenskar deltar i UNHCR:s livsmedelstransporter till Sarajevo. Vi har också deltagit i, och deltar i, flera av ESK:s missioner i området. Sverige agerar således såväl i konfliktförebyggande som konfliktlösande syfte. Vi är också en mycket aktiv part i ansträngningarna att hantera de svåra flyktingproblemen. När vi i december övertar ordförandeskapet i den europeiska säkerhetskonferensen får vi ett ökat ansvar för att lösa och motverka konflikter i Europa och kan samtidigt spela en viktig roll i utformningen av en fungerande freds och samarbetsordning. Om vi blir medlemmar av FN:s säkerhetsråd för nästa mandatperiod, vilket jag livligt hoppas -- det avgörs i slutet av denna månad -- får vi ett medansvar för säkerhetsrådets verksamhet för värnandet av fred och säkerhet i världen. Detta omfattar inte bara krishantering utan också frågor som icke-spridning av massförstörelsevapen. Generalsekreteraren har i en av säkerhetsrådet beställd rapport, En dagordning för fred, framlagt en serie förslag som avser att utöka säkerhetsrådets fredsskapande verksamhet. Dessa förslag har i betydande utsträckning sin upprinnelse i svenska och nordiska tankar. Också vad gäller FN:s ekonomiska och sociala verksamhet har de nordiska länderna tagit initiativ för att förbättra världsorganisationens möjligheter att möta framtidens utmaningar. Under årets generalförsamling driver vi dessa frågor vidare. På sikt kan världens problem och konflikter bara lösas genom uppkomsten av en mer samarbetsinriktad internationell miljö. I vår tid måste vi till den regionala, nationella och europeiska identiteten lägga en fjärde, global identitet. Inte minst för Sveriges del är det uppenbart att vi endast i ökad samverkan -- i Europa och i världen -- kan uppnå våra utrikespolitiska mål. Det gäller fred och säkerhet, ekonomi och utveckling, och sist men inte minst frågorna som gäller ekologisk överlevnad. Låt mig också till Bertil Måbrink säga att jag tycker att det är alldeles riktigt att som han gjorde i sitt anförande betona frågorna om de mänskliga rättigheterna. Det är någonting som vi försöker göra. Konkret vill jag nämna Centralamerika, där vi är engagerade i bl.a. El Salvador, vilket Bertil Måbrink och jag har talat om tidigare. Jag har i dag haft anledning att välkomna den överenskommelse som har ingåtts i Guatemala och som innebär att ett stort antal flyktingar kommer att kunna återvända dit. Vi arbetar alltså med frågorna om de mänskliga rättigheterna.